Herr talman! Till Kerstin Andersson vill jag säga att om koncessionsnämndens strängare krav skulle gälla, behövde ni inte anvisa otillräckliga gränser. Koncessionsnämnden gick redan tidigare längre än de uppmjukade gränser som ni försökte föra fram. Det är detta som är poängen ur miljösynpunkt. I sitt första inlägg sade Kerstin Andersson att Sverige varit ett föregångsland på miljöpolitikens område. Hon var rädd för att det inte längre var så. Ja, Kerstin Andersson, Sverige var ett föregångsland på miljöpolitikens område under Eric Holmqvists, Ingemund Bengtssons och Svante Lundkvists ledning. Men sedan kom dess värre sex olyckliga år ur miljöpolitikens synpunkt då det fanns andra som drev miljöfrågorna i regeringsställning. Nu är det dess bättre så att Sverige åter är på väg att med full kraft återta den ledande ställning på miljöpolitikens område som vårt land tidigare hade. Med en försiktig kolintroduktion menas precis vad som sägs. Man skall vara försiktig med att ta kolet i anspråk. Det är detta som sägs i energiministerns proposition.

Herr talman! Det är värt att notera att under den hittillsvarande debatten har Lennart Pettersson som regeringens eller socialdemokraternas talesman över huvud taget inte velat kommentera frågan om den köptrohet som Svenska Petroleum antyder är önskvärd mellan SP som statligt företag och den offentliga sektorn. Tystnaden kan väl ime tolkas på annat sätt än att regeringen har för avsikt att underförstått acceptera den typen av principer, och då blir konsekvenserna förmodligen inte särskilt lyckosamma. Både Lennart Pettersson och jag är ganska klara över vilka stora bekymmer Svenska Petroleum har. Om det pågår förhandlingar, är det något förvånansvärt att man från regeringens sida först skall satsa pengar i SP och därefter slutföra förhandlingarna med OK. Varför är det bara OK som är aktuellt? Finns det inte också andra företag som kan vara intresserade av att diskutera former för ett eventuellt samarbete med SP? En sista fråga: Är bensinkedjan som SP har förvärvat ett led i en ökad försörjningsberedskap, eller är det fråga om ett försök att göra en dålig affär förhoppningsvis något bättre, med de konsekvenser det i sin tur kan få när det gäller ökade kapitaltillskott? Är Lennart Pettersson övertygad om att de pengar som utskottsmajoriteten nu är beredd att skjuta till är tillräckliga för att lösa SP:s problem?
Herr talman! Jag tror att Lennart Pettersson gav förklaringen till att han inte har den entusiasm för etanol som han egentligen borde ha. Han pratar om etanol som alternativ till bensin. Så har vi aldrig framställt det, och jag hoppas att det inte är utskottsmajoriteten som uppfattar det på det sättet. Etanolen är ett komplement. Det är bara delvis ett drivmedel och i lika hög grad ett oktanhöjande medel. Jag sade i mitt inledningsanförande att 6 90 etanol har i medeltal samma oktanhöjande effekt som de 0,15 gram bly som i dag blandas in per liter bensin. Det här är alltså i högsta grad en miljöfråga. Vi vet alla vilken negativ effekt blyutsläppen har. När det gäller forskningen kring användandet av etanol tycker jag att det känns ganska tryggt att kunna tala om att i USA använder man redan 7 å 8 gånger den kvantitet etanol som blir aktuell här i Sverige, om vi blandar in 6 20 i all bensin. Det finns alltså en mycket omfattande erfarenhet av den här hanteringen som kanske är en säkrare grund än litet ytterligare forskning. Låt mig sedan rätta Lennart Pettersson på en punkt. Centern har i det här fallet inte reserverat sig, och utgångspunkten är att vi har tolkat — och jag tror att vi har gjort det med rätta — försvarsutskottets skrivning, som näringsut skottet ställt sig bakom, som så positiv att den bör ge regeringen anledning att kraftfullt verka för att det sker en utveckling av etanoltillverkningen.
Herr talman! Jag konstaterar först att Lennart Pettersson i början av sitt anförande instämde med mig när det gällde den kraftiga minskning av oljeförbrukningen som vi alla känner till. Den är säkerligen kraftigare än de hittills publicerade siffrorna ger vid handen. Det stärker mig och mitt parti i den uppfattning som vi fört fram i ett par års tid att man skall ta det litet lugnt med att ersätta oljan, i all synnerhet om den skall ersättas med kol eller kärnkraft. Det finns mycket som talar för att vi inte skall driva ner oljeförbrukningen mycket snabbare än vad som nu sker. Det kan hända att vi redan nästa år är nere i siffror som vi i dag inte ens kan överblicka. Bara sedan januari i år, när vi skrev vår energipolitiska motion, har siffrorna förändrats. Det är flera uppgifter i svang, och det skall bli intressant att se den utvärdering som energiministern begärt av energiverket för dessa prognoser. Vi är helt överens med socialdemokratin om Svenska Petroleum. Som jag sagt, vi ser med glädje fram emot en kraftigare satsning på att samhället engagerar sig i oljehandeln. Det behövs som motvikt till de stora multinationella energibolagen, som högern här så framgångsrikt tycks kämpa för och vilja att de skall komma in och ta över. Det är bra om socialdemokratin verkligen nu äntligen tar tag i detta och satsar litet pengar på att bygga upp ett samhälleligt oljeföretag. Det kan bli en motvikt mot de stora internationella bolagen och kan öka Sveriges handlingsfrihet, självständighet och nationella oberoende.
Herr talman! Per-Richard Molén sade något om att Svenska Petroleum av myndigheter och andra inom den offentliga sektorn begärt någon form av köptrohet. Jag vill säga till Per-Richard Molén att han inte skall bygga alltför stor argumentering på den saken. När offentliga myndigheter är inblandade är det den offentliga upphandlingsförordningen som gäller. Självfallet gäller detta för SP liksom i alla andra sammanhang. Detta ger alla företag lika möjligheter att bjuda på de kvantiteter olja som olika offentliga organ vill upphandla. Per-Richard Molén frågar återigen: Varför just OK och varför inga andra företag? Men OK är med i bilden som ett faktum. Förhandlingar pågår, och det är då en rimlig utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Än viktigare är väl kanske ändå de försörjningspolitiska utgångspunkterna här. OK är aktuellt därför att det är ett helsvenskt företag. Det är naturligt att man försöker skapa ett starkt svenskt alternativ på den krympande oljemarknaden, ett alternativ som kan överleva i de svåra år som kommer framöver och som helst också kan expandera, i varje fall relativt sett. Som jag sade tidigare: Det bästa sättet att skydda skattebetalarnas pengar och minska risken är sannolikt en samarbetslösning mellan OK och SP. Frågan om det är klokt eller inte klokt från SP:s sida att satsa pengar i Svenska Fina kan jag inte ha någon uppfattning om. Det är en rent affärsmässig bedömning. Man kan bara hoppas att det är ett klokt beslut. Jag ber Ivar Franzén om ursäkt för att jag sade fel när det gäller etanolmotionen. Ni har inte byggt någon reservation på den, eftersom ni ansåg att ni hade ett visst gehör i utskottets skrivning. Det har ni också. Etanolen kan bli intressant som en inblandning. Den kan också vara ett alternativ. Den kan också komma in i bilden som ett sätt att använda en del av de överflödiga jordbruksmarker som vi kanske kan tvingas att odla någonting annat på, eller i varje fall använda på alternativt sätt, därför att vi har så stora sädesöverskott i detta land. Jag tycker också som Ivar Franzén, att vi skall pröva möjligheterna att använda etanol. Men jag ville med mitt inlägg bara ha sagt, att även om vi skulle kunna få bort blyet i bensinen genom en inblandning av etanol, så är forskarna ännu inte överens om miljöeffekterna av etanolen i andra sammanhang. Till slut några ord till Oswald Söderqvist. Han sade att socialdemokratin nu ställer sig bakom vpk:s uppfattning att oljeminskningen har gått för långt. Jag tror man kan säga att vi har haft en kraftig oljeminskning i vårt land. Det har varit nödvändigt för att få en rimlig riskfördelning i vår energiförsörjning. Det faktum att jag har utvecklat att detta också har inneburit problem för oljebranschen innebär inte, att jag inte har ställt mig bakom 1981 års energipolitiska beslut beträffande oljan.
Herr talman! Jag vill tacka för Lennart Petterssons svar och samtidigt ge honom information om att det i propositionen på s. 52 står: ”SP föreslår sålunda att den nuvarande marknadsinriktningen i stort sett behålls. En förutsättning är dock att en fastare relation mellan bolaget och dess eldningsoljeköpande kunder kan skapas. Man menar att detta torde vara möjligt med grupper som har intressegemenskap med bolaget, dvs. den offentliga sektorn och då särskilt verk och myndigheter.” Detta tycker jag är en skrämmande tanke, som inte står i överensstämmelse med den fria konkurrens som vi skall ha i det här landet.
Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse att Lennart Pettersson nu börjar komma in på rätt spår beträffande etanolanvändningen. Han är fortfarande oroad över miljöeffekterna vid användningen av etanol. Det viktiga är ju att borttagandet av bly möjliggör katalytisk rening av avgaserna. Därmed kan vi minska utsläppen av kväveoxider till mindre än en femtedel av vad som i dag är normala utsläpp. Det är alltså en väsentlig förbättring av miljön, som på allt sätt uppväger de mycket små negativa effekter som själva etanolanvändningen kan medföra. Det finns, som jag också sade tidigare, omfattande praktiska erfarenheter i USA på detta område. Jag instämmer i vad Lennart Pettersson anförde om ren etanoldrift. Detta kan vara ett alternativ i begränsad omfattning för tätortstrafik — bussar och lastbilar. På detta sätt kan vi få en bättre miljö i dessa utsatta områden. Jag vill, för att vidga perspektivet till det som motionen tar upp, också framhålla de sysselsättningseffekter som tillvaratagande av vårt spannmålsöverskott kan betyda. Detta var ju Lennart Pettersson också inne på. Det rör sig om ett bevarande och nyskapande av upp till 20 000 arbetstillfällen. Det handlar om storleksordningen 2 miljarder kronor i ekonomiska termer för kommuner, landsting och stat. Det innebär också att bytesbalansen kan förbättras i storleksordningen 1742 miljard. Allt detta kan bli följden om man satsar på etanol i den omfattning som föreslås i vår motion.

Herr talman! Den proposition som med ett elakartat missbruk av ett vackert namn kommit att kallas för Dagmar har av socialförsäkringsutskottet behandlats med all den omsorg som varit möjlig med tanke på regeringens som vanligt skandalöst sena propositionsavlämnande och förutsättningarna att ärendet skulle hinna slutbehandlas av detta riksmöte. Jag föreslog i utskottet dels att ärendet skulle uppskjutas till hösten, dels att lagrådets yttrande skulle inhämtas. Det blev nej i båda fallen — vad gällde lagrådsremissen med smalaste möjliga röstmarginal. Nu föreslår jag, herr talman, kammaren att återförvisa ärendet till socialförsäkringsutskottet, med hälsning att utskottet bör inhämta lagrådets yttrande före en ny beredning. Jag föreslår detta därför att förslagen i propositionen mer än de flesta förslag behöver granskas just med utgångspunkt från de intressen som lagrådet har att företräda. Förslagen griper djupt in i människors rättssäkerhet och går väldigt långt. Ärendet har, innan det kom på riksdagens bord, beretts fullständigt uselt. Inom utskottet har vi inte haft möjlighet att göra så mycket åt saken, om vi skulle hålla på förutsättningen att bli färdiga under det här riksmötet. Men det är alltjämt inte för sent. Jag skall nöja mig med att ange två skäl för en särskilt noggrann prövning av de här förslagen just från rättssäkerhetssynpunkt. För det första: Förslaget om en schabloniserad ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen griper djupare in än många förslag som på mycket länge framlagts när det gäller vårt socialförsäkringssystem. De innebär rakt och enkelt uttryckt ingenting mindre än att vi avskaffar sjukvårdsförsäkringen och ersätter den med en metod för uppbörd av landstingsskatt, kallad arbetsgivaravgift. Det är vad som händer. Detta är ett så djupt ingrepp i de försäkrades rättssäkerhet, att det verkligen bör prövas grundligare än vad som varit möjligt att göra här. För det andra: Förslagen innebär, om de genomförs, betydande rättsförluster för stora grupper enskilda vårdgivare — läkare och sjukgymnaster. Det betyder i praktiken för många ett yrkesförbud, en omöjlighet att fortsätta i en verksamhet som man har förberett sig för och där man kanske — jag säger kanske — får en nådatid som i varje fall lär bli två år, om man redan är inne i branschen. Om tiden blir längre vet ingen. Och är man inte redan etablerad, har man ingen chans alls. Detta innebär en rättsförlust som i vissa fall, när det gäller om man skall kunna eller inte skall kunna överlåta en befintlig etablering mer än under två års tid, närmar sig konfiskationens gräns och alltså verkligen borde prövas av lagrådet. Det förefaller, herr talman, som om många har för sig att det här ärendet handlar om någonting så enkelt som ändrade regler för statsbidrag till den öppna sjukvården. Senast såg jag saken uttryckt så i en debattartikel av en grupp läkare i en tidning i morse. Men så är det ju inte. De pengar vi här skall diskutera är icke statens pengar. De är ej heller landstingens pengar och definitivt inte Landstingsförbundets pengar. Detta är de försäkrades pengar, som samlas ihop genom att alla inkomsttagare i det här landet avstår inkomstutrymme till en försäkringsavgift, för vilken vi har blivit lovade och — trodde vi — garanterade vissa försäkringsförmåner. Det är den garantin som nu rycks undan, och i stället förvandlar man hela systemet till ett skatteuppbördssystem, där den enskilde försäkrade inte längre har någonting att säga till om — annat än att man naturligtvis, när den dagen kommer, kan rösta bort dessa politiker som ställer till det så för oss. Det är det enda inflytande vi har kvar över vår egen ägandes försäkring. Allt detta görs nu dessutom med motiveringar som är så tunna och i vissa fall så direkt osannfärdiga, att man sällan sett något liknande. Framför allt för man in i diskussionen den påstått orättvisa fördelningen av vårdresurser i olika delar av landet. Alldeles särskilt är det — som vanligt i sådana fall — de s.k. glesbygdslänen, huvudsakligen liggande i Norrland, man åberopar. Men i detta fall är det inte ens sant: Norrlandslänen hör till dem som har den bästa läkartätheten i Sverige, och de verkligt läkarfattiga områdena har vi i Småland och Västergötland — alls icke i Norrland. Det är alltså inte ens sant. Och om det vore sant, hur tror man att det skall gå att få fler läkare till Norrland eller någon annanstans genom att förbjuda läkare att arbeta på sin fritid — när de fortfarande är hänvisade till att utföra sitt ordinarie arbete i sin anställning på den plats där de befinner sig? Inte ens de som träffat den famösa överenskommelsen mellan regeringen och Landstingsförbundet kan själva tro på detta. Det argumentet har också — det skall vidgås — något tonats ner de senaste veckorna. Argumentet var för orimligt. Men det är nästan lika orimligt tvärsigenom. Vad är det som gör att det tycks vara svårt att få läkare till t.ex. Norrland? Det kan inte vara Norrlands fel. Vi vet att Norrland är ett av de mest attraktiva områdena i Sverige att leva och arbeta i. Vi hör, vi sörlänningar, ibland nästan till leda: i Norrland är det så underbart att ingen skall tvinga oss att flytta därifrån. I Norrland har man landets nästan högsta arbetslöshet, just därför att fler människor än som kan få sin försörjning där absolut vill bo och verka just i Norrland. Och så pratar man om att detta skulle vara ett så oattraktivt område. Det är det inte — inte heller när det gäller högutbildad personal i klass med läkare. Jag har aldrig hört talas om att det skulle vara särskilt svårt att rekrytera civilekonomer och civilingenjörer och den sortens folk till Norrland. Det är bara läkare och möjligen tandläkare som det gäller. Svårigheterna kan inte bero på Norrland, och de kan absolut inte bero på norrlänningarna. Det kan rimligen inte heller bero på läkarna och tandläkarna, för de är väl som många av oss i allt väsentligt. Jag har svårt att hitta någon annan förklaring än inkompetens hos de sjukvårdspolitiker som har att svara för rekryteringen. Varför är det bara dessa av alla rekryterare som misslyckas med att få det folk som man behöver till sitt område? Något måste det vara — det kan definitivt inte röra sig om de enkla skäl som anförs i detta sammanhang. Vill man ha läkare till Norrland, till norra Värmland osv., får man väl på samma sätt som alla andra som behöver personal ta till de rekryteringsmetoder som behövs för att nå målet. Gör man inte det, sköter man dåligt den uppgift som man fått sig anförtrodd. De anförda skälen håller över huvud taget inte. Vad blir det för konsekvenser om vi genomför förslaget? För oss patienter blir konsekvensen att vi inte längre har något val — vi kan inte besöka den läkare, sjukgymnast e. d. som vi önskar besöka, vi kan inte klara oss undan köer i den offentliga vården genom att helt enkelt gå till någon annan som inte har så långa köer därför att vederbörande är bättre på att administrera sin verksamhet. Det går inte, för dessa människor kommer inte att få finnas. Att läkare, som vi har kostat på mycket pengar i utbildning, använder en och annan timme för att utöver sin stadgade arbetstid hjälpa oss när vi är sjuka, att det kan reta eller skada någon människa är för mig helt obegripligt. Jag såg ett uttalande någonstans att det lär finnas exempel på läkare som har arbetat förfärligt många timmar efter sitt ordinarie arbete. Vederbörande läkare sa: Jag skulle inte vilja vara den sista patienten i den raden. Jag kommer ihåg hur jag själv en gång för många år sedan fick min blindtarm borttagen av en jourhavande landstingsläkare som själv berättade att det var hans fyrtionde operation under det lördag-söndagspasset. Det behöver alltså inte handla om privatvård och fritidspraktiker för att man skall komma sist i en lång rad av patienter till en dödstrött läkare. Jag överlevde, som alla ser, men det var faktiskt inte mer än nätt och jämnt — det höll på att gå galet. Patienterna blir alltså av med sin valfrihet. Vi blir med all sannolikhet av med den service som under senare år har byggts upp på många ställen — noga räknat 30 platser, tror jag — med jourhavande läkare som kommer hem när man vill. För tre år sedan blev jag liggande sjuk hemma med lunginflammation. Det var en söndag. Jag kunde ställa diagnosen själv, för jag har råkat ut för detta ett par tre gånger förut. Men det hjälper inte när man skall ha tag i penicillin. Det var inget annat att göra än att masa sig upp med sina 40” feber, ner i en taxi och i väg till lasarettets akutmottagning för att få recept. Nog skulle jag gärna ha betalat både en och två tior extra om jag i stället kunnat använda telefonen och doktorn hade kommit hem till mig. Nu kan man få den servicen på många ställen i Sverige, och verksamheten bara växer. Men den kommer att upphöra när fritidspraktikerna inte längre får finnas. Det är bara fritidspraktiker som sysslar med sådant. Landstingen tycks inte ha något intresse av att ta över den verksamheten. Landstingen menar att den sjuke skall komma till doktorn och inte doktorn till den sjuke. Det är svårt att se att dessa förslag innebär något annat än försämringar för patienterna. Det fanns en tid då landstingsanställda läkare inte fick lov att arbeta på sin fritid, men nu får de det. Då skall man ta ifrån dem den rätten igen. Det är inget ovanligt. Jag har själv i många år arbetat under en sådan bestämmelse — som journalist. Jag fick inte lov att på min fritid arbeta för andra i det yrket utan tillstånd av min arbetsgivare. Det är inget märkvärdigt. Det var något som arbetsgivaren förhandlade sig till i kollektivavtalsförhandlingarna. Men landstingen och Landstingsförbunden kan inte finna sig i dessa vanliga regler på arbetsmarknaden, att man helt enkelt förhandlar sig till det man vill och betalar för det. Nej, här går man snålt och, som man tycker, listigt en omväg via regering och riksdag och får en lagstiftning gratis — förutom att man tappar sitt goda anseende, men det har man tydligen råd med. Varför skall man göra så? Förhandla om ni vill och försök att komma överens! Det har man fått göra på nästan alla andra arbetsområden. Varför skall det inte gå när det gäller läkare? Vi har ett sjunkande antal heltidsoch deltidspraktiker. De har investerat stora pengar och mycken kunskap i sin verksamhet. De skall på nåder få lov att fortsätta. När de inte orkar längre skall de t.o.m. få lov att överlåta sin praktik till någon som ersättningsetablerar sig, förutsatt att den nuvarande innehavaren blir gammal och trött inom två år. Sedan vet man inte hur det går. Är detta rättssäkerhet? Det hade verkligen förtjänat att prövas av lagrådet. Med motiveringar som knappast på någon punkt har någon substans alls gör man så här djupa ingrepp i människors rätt att verka och arbeta och i patienternas rätt. Jag vill inte ens göra ett försök att komma fram till vad som kan vara de verkliga motiven. Det måste definitivt vara några helt andra än de som finns angivna i propositionen. Men vi kanske vågar hoppas att någon av dem som kommer efter mig i talarstolen skall avslöja för oss vad det verkligen handlar om. Är det möjligen så enkelt att det bara är dels en sorts maktfullkomlighet hos vissa landstingspolitiker, dels en sorts allmän ideologisk förblindelse att verksamhet i privat regi är ful. Det finns, herr talman, ett par motioner som tar oss ur den situation vi har hamnat i här i riksdagen på det enkla sättet att i grunden yrka avslag på hela eländet. Motionerna går igen i två reservationer till socialförsäkringsutskottets betänkande. Det är reservation nr 1, som handlar om själva ersättningssystemet, och reservation nr 5, som försöker sätta stopp för att en grupp näringsidkare skall göras ekonomiskt helt beroende av sin störste konkurrent. Det är något som vi inte har på något annat område i näringslivet. Det finns också ett antal motioner som tar upp olika delproblem. Det rör sig om mer eller mindre viktiga problem som t.ex. preventivmedelsrådgivning, som har byggts ut och upp i hägnet av en riktad ersättning. En del är rädda för att, om den riktade ersättningen försvinner och går upp i den allmänna anonyma schablonen, man inte kommer att fortsätta att bygga upp och bygga ut denna verksamhet på det sätt som hittills har skett. Det har yppats begriplig oro för att all egentlig utbildning inom ett icke oviktigt område inom psykiatrin och psykoanalysen kan bli omöjlig att få. För märkligt nog finns det inte någon människa som sysslar med sådan verksamhet i landstingsregi, så att man kan få den handledda praktik som är nödvändig för utbildning i en vårdform som annars verkligen klassas som vetenskapligt beprövad och som används som ingående del i ett behandlings mönster. Att få en sådan utbildning blir svårt om de här förslagen går igenom. Därför finns det motioner och också reservationer som talar för att just denna kategori läkare får fortsätta som hittills. Vi reservanter bakom reservationerna 1 och 5 har inte haft anledning att särskilt ta ställning till motionerna, för med vår raka och enkla metod — yrkande om avslag på alltihop — är problemen lösta. Rättare sagt uppstår de aldrig. Motionerna kan alltså betraktas som bifallna genom bifall till reservationerna 1 och 5. Sedan, herr talman, har vi också reservation 4 som heter Ersättning vid sjukhusvård. Den blickar framåt. Vi är inte bara ute för att sätta stopp för ett orimligt tilltag utan blickar också framåt. Där fullföljs vad moderaterna har talat mycket om en tid, att vi alldeles tvärtemot intentionerna hos Dagmar vill gå i den motsatta riktningen att mer än hittills, inte mindre, finansiera sjukvården, inte bara den öppna som det i första hand gäller nu utan också den slutna, via sjukförsäkringen och mindre via landstingsskatten. Vi vill alltså överföra tillgångar som i dag tas som landstingsskatt till försäkringsavgifter, så att försäkringen kan ta på sig större, inte mindre, förpliktelser. Då blir det möjligt att låta sjukvårdspengen följa patienten, och det blir möjligt att arrangera och driva vård på flera ställen och i annan regi än enbart i landstingens. Det blir ekonomiskt möjligt för patienten att efterfråga sådan vård. Det blir också ekonomiskt möjligt för vårdgivarna att ge sådan vård. Det är för oss ett positivt sätt att se på frågan i förhållande till det vi nu ser framför oss om riksdagen beslutar i enlighet med propositionen, nämligen en stereotypiserad vård, så lika som möjligt överallt, lika från vårdgivarnas synpunkt men inte lika mycket värd från patienternas synpunkt. Patienterna envisas ju med att ha olika uppfattning om vad som är mest eftersträvansvärt och vad det är de vill ha. Därtill tar man ingen hänsyn. Här skall det vara enkelt och klart — en klumpsumma av våra pengar överförda till en instans som redan förut har en obegränsad beskattningsrätt. Herr talman! I första hand yrkar jag återförvisning till utskottet för lagrådsremiss och i andra hand bifall till reservationerna 1, 4 och 5.

Herr talman! Under den borgerliga regeringstiden startade en massiv kampanj mot den offentliga sektorn och i synnerhet mot den offentliga sjukvården. Då började nedskärningarna inom sjukvården, vilket ledde till att människornas vårdbehov inte kunde tillgodoses i den offentliga vården. Den borgerliga nedskärningspolitiken inom sjukvården påverkade även den socialdemokratiska regeringen. Visserligen hävdade de att nedskärningarna skulle ske rättvist, men resultatet av nedskärningar inom vården drabbar alltid dem hårdast som har störst behov av vård. Dessutom har det aldrig funnits någon överkapacitet inom den offentliga vården. Sanningen är i stället den att flera områden alltid varit eftersatta. När sjukvården under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet drabbades av nedskärningspolitiken, så att våra vårdbehov inte kunde tillgodoses, öppnades en marknad för privata intressen. Borgarna gick till attack mot den offentliga sjukvården under fältropet: ”Den ena halvan av Sverige kan inte vårda den andra; sjukvården måste krympas omgående.” Effekterna av försämringarna inom den offentliga sjukvården kom snabbt. Antalet privatläkare ökade. År 1981 fanns det 2 450, 1982 hade antalet ökat med ca 700, och 1983 tillkom ytterligare ca 200 privatläkare anslutna till försäkringen. Hela ökningen bestod av fritidspraktiserande. Antalet heltidspraktiker har varit så gott som oförändrat de senaste åren, ca 600. Inför denna etableringsökning visade borgarna ingen oro. Då var det inte tal om överkonsumtion av vård, utan de privata initiativen lovordades. I Stockholms län ökade besöken hos privatläkare från 1981 till 1982 med 70 000 besök. Och det var inte så att det privata hade tagit över patienter från den offentliga vården; också där ökade antalet besök. Hela ökningen av antalet läkarbesök i Stockholms län var mellan dessa år 460 000 besök. Från 1982 till 1983 ökade antalet läkarbesök hos den offentliga sjukvården i länet och den privata med 60 000 besök. Det motsvarar det antal patienter som den nyöppnade City Akuten svarade för. Den privata sjukvården satsar inte på förebyggande vård. Privata mottagningar typ City Akuten ägnar sig inte heller åt den uppföljande vården. De vill ha snabba, okomplicerade läkarbesök. Komplicerade behandlingar och utredning av de orsaker som framkallat ohälsa överlämnar de till den offentliga sjukvården. Därför kan man inte heller jämföra kostnaderna inom den offentliga och privata vården efter samma beräkningsunderlag. Det verkligt obehagliga i den situation som uppstod när den offentliga sjukvården försämrades är att det finns skäl att misstänka att det fanns starka intressen från läkare av att köerna växte inom den offentliga vården. För samma läkare som av patienterna i den offentliga vården upplevdes som nonchalanta och ointresserade lovordades som vänliga och intresserade på den privata mottagningen. Och detta system lovordas även av finansminister Feldt! Han har ingen förståelse för att läkarna inte skall få använda sin fritid till att utöva sin yrkeskunskap. Alternativet enligt Feldt är att läkarna i stället spelar golf eller lägger patiens. Finansministern har däremot inga synpunkter på att läkarna inom den offentliga vården är den enda personalgrupp vars arbete inte är schemalagt. De går i stället på jouravtal, som ger dem en orimlig kompensation i ledighet. I bästa fall är Feldts uttalanden ett resultat av okunnighet. Eller finns det bland ledande socialdemokrater en tvetydig inställning till kapitalismen? Ser man den antikapitalistiska agitationen enbart som en möjlighet att mobilisera människor inför första maj och vart tredje år när det är val? Det vore välgörande om statsrådet Sigurdsen ville ta avstånd från Kjell-Olof Feldts åsikter. Vänsterpartiet kommunisternas principiella inställning till hälsooch sjukvården är att ingen enskild skall kunna göra sig vinster på sjukdom och ohälsa. All sjukvård skall ske i samhällets regi, och enbart våra vårdbehov skall avgöra vilken vård vi får. Vi ser förslaget om etableringskontroll för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster såsom ett första steg mot en sjukvård i samhällets regi. När vi nu beslutar oss för att öka samhällets inflytande över sjukvården och därmed begränsa den privata vården, är det oerhört viktigt att vi gör det på ett sätt som skapar förtroende. Vi måste visa att en sjukvård med ökat samhälleligt inflytande fungerar i människornas intresse på ett bättre sätt än den privata vården. Dagens beslut om etableringskontroll får inte leda till ökad byråkrati och administration. Det får inte heller medföra att vissa vårdbehov får ett minskat utrymme. Vi får inte riskera att ett principiellt riktigt ställningstagande får några negativa konsekvenser, om än marginella, som kan utnyttjas till att skapa opinion mot hela systemet och i förlängningen misstro mot samhällets möjlighet att svara för sjukvården. Herr talman! Mot den bakgrunden har vi i vpk reserverat oss mot vissa delar av detta förslag. Offentliganställda läkare som på sin fritid är verksamma såsom psykoanalytiker har speciella förhållanden, som inte gäller för andra specialiteter. Inom den offentliga vården finns det ingen möjlighet att erhålla psykoanalytisk behandling. Därmed finns ej heller någon möjlighet för de patienter, som saknar ekonomiska resurser att genomföra behandling utan försäkringsersättning, att vända sig till den offentliga vården. En psykoanalytisk behandling sträcker sig ofta över 34 år, och man går på behandling 34 gånger i veckan. Utan ett stöd från försäkringen blir det ett mycket snävt patienturval, knappast några, som kan unna sig denna behandling. Detta snäva patienturval får givetvis konsekvenser också för utbildningen av psykoanalytiker. Utestängningen av fritidspraktiserande psykoanalytiker från försäkringen påverkar utbildningen, eftersom den är helt privat och grundad på behandling under handledning.

Jag vill i detta sammanhang påpeka att läkare, som är ute efter att tjäna snabba pengar på sin fritidssysselsättning, knappast väljer att bli psykoanalytiker. Om den psykoanalytiska behandlingsformen inom psykiatrin får mindre utrymme än den har i dag, är det risk för att den hittills dominerande biologiskt inriktade psykiatrin än mer befäster sin ställning. Läkare inom den offentliga vården som har psykoanalytisk utbildning och kunskap har höjt kvaliteten inom den psykiatriska vården. Om den offentliga vården utarmas på läkare med psykoanalytisk inriktning, kommer hela den positiva utvecklingen inom psykiatrin att äventyras. Det fanns väl ändå en ideologisk mening med beslutet om en övergång till öppnare vårdformer inom psykiatrin? Då den psykoanalytiska specialiteten har en särställning, i och med att den f.n. inte kan tillgodoses inom den offentliga vården, anser vi att det finns starka skäl för att dispensmöjlighet att tillhöra försäkringen införs för psykoanalytiskt verksamma, offentliganställda läkare. Det här betänkandet och Dagmarpropositionen behandlar också ett i sig förändrat system för ersättning till sjukvårdshuvudmännen. Ersättningen omvandlas till ett schablonberäknat belopp, grundat på antalet invånare inom sjukvårdsområdet. Den särskilda ersättning för rådgivning i födelsekontroll som infördes 1975 skall enligt det här förslaget ingå i schablonersättningen. Jag vill hänvisa till ett betänkande av 1980 års abortkommitté, där man uttalade farhågor för att en övergång till schabloniserade bidrag skulle medföra minskade möjligheter till stimulans, styrning och uppföljning av preventivmedelsrådgivningen. Vpk delar abortkommitténs uppfattning. Landstingens preventivmedelsrådgivning har byggts ut ordentligt sedan det särskilda bidraget infördes, men ambitionsnivån i de olika landstingen varierar oerhört. De flesta insatserna är av en tillfällig projektkaraktär, och det är bara i några få landsting som upplysning om sexualitet och samlevnad ingår i den reguljära verksamheten. I de län där detta ingår i den reguljära verksamheten kan man omedelbart avläsa resultatet i minskat antal aborter. Vi anser därför att det är viktigt med ett bifall till reservation 2, som just tar upp frågan om ett fortsatt speciellt bidrag till preventivmedelsrådgivningen. I betänkandet föreslås också en höjning av öppenvårdsavgifterna inom sjukvården. Vi vet att det som var 7-kronan en gång för tolv tretton år sedan har blivit en 40-krona i dag, och enligt det förslag som nu föreligger skall avgiften bli 50 kr. En höjning till 50 kr. per läkarbesök kommer att innebära att den sjuke kan få betala 130 kr. för läkarbesöket, om man får recept på medicin och dessutom måste åka taxi till doktorn. När kostnadsnivån kommit upp till 130 kr., tror vi att den är tillräckligt hög för att få en avskräckande effekt. Sjuka människor kan av kostnadsskäl tvingas avstå från läkarvård. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7. Vi har tre reservationer till i detta betänkande. Reservation 3 tar upp ökad ersättning till öppna vårdformer inom psykiatrin. Reservation 8 är gemensam med centerpartiet och innebär förslag om att även sjukresorna skall omfattas av högkostnadsskyddet. I reservation 9 begär vi en översyn av patientavgifterna vid sjukhusvård. Detta senare sker mot bakgrund av den utvärdering som gjordes i samband med översynen av de differentierade vårdavgifterna, som visade att den fasta avgiften om 40 kr. ledde till jämkning för en stor del av patienterna. Jag yrkar bifall även till dessa reservationer. Herr talman! Ett bifall till dessa vpk-reservationer är nödvändigt för att dagens beslut om etableringskontroll och ett förändrat ersättningssystem inom hälsooch sjukvården inte skall förfelas och kunna misskrediteras.

Herr talman! I ett välfärdssamhälle skall alla människor ha rätt till en god sjukvård. Sjukvården skall vara organiserad på ett sådant sätt att människor har möjlighet att inom rimlig tid nå kontakt med läkare och få en adekvat vård. Detta måste också vara utgångspunkten för en bedömning av det nu aktuella förslaget om ändrade regler för ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, det s.k. Dagmarförslaget. Det är den enskilda människans, patientens situation som skall vara utgångspunkten och inte statens eller sjukvårdshuvudmännens. Det är också från den utgångspunkten som folkpartiet avvisar det nu aktuella förslaget. Låt mig emellertid börja med att stryka under att den här propositionen i alltför liten utsträckning innehåller underlag för en bedömning av hur den föreslagna förändringen kommer att påverka människors efterfrågan av och tillgång på sjukvård. Propositionen ger ingen bild av hurdan tillgången faktiskt är till landstingens sjukvård eller till den privata sjukvården — än mindre på vilket sätt denna tillgång kommer att förändras till följd av det nu framlagda förslaget. Det finns inga siffror över fördelningen av läkare och sjukgymnaster på olika regioner i landet och hur denna regionala fördelning kan komma att påverkas av det aktuella förslaget. Det finns inte heller något material om hur väntetiderna ser ut på olika håll i landet och inom olika sepcialiteter, och hur köerna inom sjukvården skulle påverkas av regeringsförslaget. Det är också betecknande att både propositionen och utskottsbetänkandet i så hög grad går förbi de problem som gäller sjukgymnasterna — en yrkesgrupp vars arbetsvillkor ju radikalt förändras av det här förslaget. Mot bakgrund av att det är ett bristfälligt beslutsunderlag som regering och utskott lägger på riksdagens bord är det ganska anmärkningsvärt att socialförsäkringsutskottets majoritet på s. 22 i nästan hånfulla ordalag tillbakavisar förslagets kritiker. Man säger att kritiken är osaklig och att Sveriges läkarförbund ser det nu aktuella förslaget ur ett snävt perspektiv och inte förstår att det är förenligt med förbundets intressen. Jag tror, herr talman, att om man presenterar ett förslag som är så knapphändigt beskrivet och så illa underbyggt — då får man räkna med ett och annat hårt ord. Folkpartiets grunduppfattning är att det är människornas eget val som skall avgöra fördelningen av sjukvårdsresurserna. Det gäller också fördelningen mellan offentlig och privat vård. Ingen människa skall på grund av bristande resurser i den offentliga vården tvingas välja ett privat alternativ. Men de människor som vill anlita en privatläkare skall inte heller av ekonomiska skäl förhindras att göra det. Det är de vårdbehövande människornas önskemål och värderingar som skall vara styrande. Vi avvisar därför ett ersättningssystem som bygger på en fördelning per invånare. Vi vill i stället att ersättningen skall utgå i relation till den faktiska efterfrågan på sjukvård. Det nu aktuella förslaget innebär en inskränkning i möjligheten att få ersättning för privat läkarvård. Sverige har internationellt sett en relativt liten privatläkarsektor, ca 600 läkare på heltid med en relativt hög genomsnittsålder. De heltidspraktiserande privatläkarna har i dag en mindre andel av den samlade läkarvården än för 10 år sedan. Däremot har antalet fritidspraktiker ökat, och de kan nu beräknas ha nära 600 000 besök per år. Detta belyser väl att fritidspraktikerna har fått en ökad betydelse inom den samlade läkarsektorn. Från folkpartiets sida drar vi av detta slutsatsen att allt fler människor uppenbarligen vill utnyttja fritidspraktiserande läkares tjänster, och att samhället därför bör underlätta och inte försvåra dessa läkares verksamhet. När det gäller de heltidsanställda privatpraktikernas verksamhet kan den underlättas genom en översyn av ersättningssystemet som underlättar nyrekrytering av privatläkare på heltid och ger möjlighet för sådana privatpraktiker att göra de nödvändiga investeringarna i instrument och apparater. Vi vill heller inte försvåra överlåtelse av praktik från en privatläkare till en annan. Regeringens förslag innebär härvidlag en förändring, trots att man föreslår en övergångsperiod på två år under vilken heltidsverksamma privatpraktiker som övertar en befintlig praktik skall kunna anslutas till försäkringssystemet. Den långsiktiga effekten av det här kommer likväl att bli att det blir svårare att överlåta en privatpraktik från en äldre läkare till en yngre, och att därmed antalet heltidspraktiserande privatläkare riskerar att minska. Detta kommer i sin tur att innebära mindre möjligheter till läkarvård och längre väntetider för vissa grupper av patienter. Än allvarligare är regeringens förslag när det gäller fritidspraktiserande läkare och sjukgymnaster. Här föreslås ett system med samverkansavtal som i praktiken ger den offentliga sjukvårdshuvudmannen en vetorätt. Det blir landstingen, eller Göteborgs kommun i mitt fall, som kommer att få bestämma om en landstingseller kommunanställd läkare får möjlighet att ha fritidspraktik eller inte. Säkerligen kommer sjukvårdshuvudmännens praxis härvidlag att variera. På en del håll i landet kommer det nya systemet kanske inte att innebära så stora förändringar. På många andra håll i landet kommer däremot den här möjligheten att utnyttjas inte bara för att sätta stopp för nya fritidspraktiker utan också för att tvinga ett antal nu befintliga fritidspraktiker att stänga sina mottagningar. Det gäller bl.a. de uppmärksammade akutmottagningarna i Stockholm och Göteborg — City Akuten. Ledande socialdemokratiska sjukvårdspolitiker i Göteborg har framhållit att man i Göteborg inte kommer att använda några av de pengar som det nya ersättningssystemet ger Göteborgs kommun som sjukvårdshuvudman till sådana akutmottagningar eller till extraknäckande offentliganställda läkare över huvud taget. Jag har förstått att inställningen i Stockholm är något annorlunda, och att man där inte direkt uttalat att man inte kommer att ge tillstånd till de läkare som i dag tjänstgör på City Akuten att också fortsättningsvis få göra det på fritiden. Detta illustrerar emellertid en av de grundläggande svagheterna i det nya s.k. Dagmarsystemet, nämligen att människors möjligheter att få sjukvård och att få besöka privatläkare kommer att variera från län till län och kanske också variera beroende på vilken politisk majoritet som finns i de olika länen. Därmed kan också möjligheten att få sjukvård bli beroende av utgången av landstingsoch kommunalvalen. För sjukgymnasternas del kan det nya systemet bli än mera drastiskt och leda till ett betydande bortfall av den vård och service som sjukgymnasterna erbjuder, och det på ett område där efterfrågan redan i dag kraftigt överskrider utbudet, med ännu längre vårdköer som följd. När det gäller de deltidsanställda läkarnas rätt att ha privatpraktik med möjligheter till ersättning från sjukförsäkringen finns inget klart besked vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Om man också i detta fall tänker sig att särskilt tillstånd skall lämnas av sjukvårdshuvudmannen i form av ett avtal mellan sjukgymnasten/läkaren och sjukvårdshuvudmannen är risken att man får räkna med ett ytterligare bortfall när det gäller utbud av sjukvård. En fråga vi folkpartister ställer oss i detta sammanhang är varför man inte kan låta de enskilda människornas eget läkarval få bli avgörande. Socialdemokraterna — och märkligt nog också centerpartiet — har här stannat för ett system där man inskränker inte bara läkarnas rätt att förfoga över sin egen arbetstid utan också de enskilda människornas möjligheter att fritt välja läkare. Vad är det t.ex. för fel i att en människa som bor i Kungälv eller i Kungsbacka och som jobbar i centrala Göteborg kan få besöka en doktor i Göteborg? Jag vet att utskottets talesman är bosatt i Göteborg och känner de här förhållandena rätt väl. Jag skulle vilja fråga henne: Vad är det för fel att en människa som jobbar i Göteborg men som bor i Kungälv eller i Kungsbacka får gå till doktorn i Göteborg och få ersättning från sjukförsäkringen? Utskottets talesman kommer senare i kväll att få möjlighet att svara på detta. Ingenting säger ju att nuvarande samverkansavtal mellan Göteborgs kommun och några av de kringliggande landstingen kan översättas till det nya systemet. Det beror på de beslut som politikerna i Göteborgs kommun och i landstinget kommer att ta. Den attityd som socialdemokratiska sjukvårdspolitiker har visat i Göteborg — senast i en debatt — ger ju ganska tydliga tecken härvidlag. Resultatet blir också i det här fallet en mindre kvantitet sjukvård och mindre möjligheter för de enskilda människorna att komma till en läkare. De privatpraktiserande läkarnas patientunderlag är ju inte begränsat till samma geografiska upptagningsområde som sjukvårdshuvudmännens. Det kan röra sig om en doktor som har flyttat från ett område till ett annat och som har kvar patienter från tidigare upptagningsområde. Den enskilde patienten vill upprätthålla en kontinuitet med den läkare som hon eller han har lärt känna och uppskattat tidigare. Dessa patienter skulle enligt det nuvarande nya systemet inte få möjligheter till ersättning från sjukförsäkringen och förhindras i realiteten att fortsättningsvis få konsultera den läkare de tidigare vant sig vid. Är det inte i själva verket så att de centralstyrande byråkraternas synpunkter här har fått ta över naturliga medmänskliga hänsyn? Vi tror inte att det föreslagna systemet med etableringskontroll för privatpraktiserande läkare och en fördelning av försäkringskassesystemets ersättningar på olika län kommer att medverka till att utjämna den regionala obalans som finns på det här området. Det är ju som Nils Carlshamre sade här nyss att en doktor som är anställd inom sjukvården i Stockholm eller Göteborg inte kommer att flytta till Norrland eller norra Värmland några dagar i veckan om hon eller han förbjuds att ha fritidspraktik på kvällarna i Stockholm eller i Göteborg. Resultatet kan ju bara bli ett — mindre sjukvård, Om man lägger till att en norrbottning eller värmlänning som reser till Göteborg eller Stockholm för att få vård enligt det nya systemet inte kan få någon ersättning, förstår var och en att det här är ett system som lika mycket missgynnar glesbygdens folk som storstädernas. Det är angeläget att öka läkaroch sjukvårdsutbudet i glesbygdslänen, men det kan bara ske genom en stimulans till läkare som funderar på att etablera sig i dessa områden. Man kan då tänka sig att läkare som etablerar sig i glesbygder får högre ersättning från sjukförsäkringen än läkare i andra delar av landet. Förslag i den riktningen har också förts fram både från läkarnas egna organisationer och i en utredning inom socialdepartementet 1982. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om hur en sådan differentierad ersättning skall utformas för att bidra till stimulans av läkaretableringen i glesbygden. Det framlagda förslaget bär centralstyrningens och planhushållningens prägel. Det är ett återfall i gammaldags socialistiskt överhetstänkande. Hur ett parti som i andra sammanhang verkar för decentralisering har kunnat ansluta sig till detta förslag är en gåta. Folkpartiet vill verka för ett fritt läkarval för patienten och en fri etableringsrätt för läkare och sjukgymnaster. Vi avvisar därför regeringsförslaget. Jag yrkar bifall till folkpartimotionen 2904 på alla punkter. Om vårt motionsyrkande faller, avser vi att stödja den moderata reservationen nr 1, trots att denna reservation på en punkt inte sammanfaller med vår uppfattning. Det gäller fördelningsgrunderna för mentalvårdsbidraget, där vi kan tänka oss att man går över till mera generella fördelningsmetoder. Vi har alltså inte ändrat uppfattning på denna punkt, men dagens huvudavgörande gäller ju om det nya ersättningssystemet skall genomföras eller inte. Där är vår linje avvisande. Vi kommer att rösta emot det förslaget i dag, och vi kommer att verka för att ett eventuellt beslut i denna riktning rivs upp.

Herr talman! Jag tänkte i all stillsamhet hålla ett anförande som var grundat på propositionen och på utskottets betänkande.Jag konstaterade att herr Carlshamre inte hade varit intresserad av att läsa och Björn Molin inte hade läst på, eller i så fall väldigt dåligt. Herr Carlshamre inledde med att konstatera att propositionen kom | ”skandalöst sent”. Ja, det var ett avtal som träffades sent. Därigenom blev propositionen sen. Det var särskilda skäl som gjorde att utskottet ansåg sig vara i full rätt och ha full befogenhet och skyldighet att behandla propositionen. Herr Carlshamre talade om att han först försökte få behandlingen uppskjuten till hösten och sedan försökte få en lagrådsremiss. Detta gick inte igenom i utskottet. Vi ansåg att vi skulle behandla propositionen nu. Så har skett, och det har mynnat ut i socialförsäkringsutskottets betänkande 1983/84:31. Jag konstaterade till min häpnad att ingen av herrarna vid något tillfälle i anförandena tog upp att det enligt den nya hälsooch sjukvårdslagen åligger sjukvårdshuvudmännen att erbjuda en god hälsooch sjukvård åt sina invånare och att planera för vården. Planeringen skall även avse den hälsooch sjukvård som lämnas av privata vårdgivare. Att herr Carlshamre hemföll till att närmast smutskasta landsting och huvudmän och tala om att dessa inte var kompetenta att utföra detta uppdrag må vara, men att det åvilar huvudmännen enligt lag att erbjuda en god hälsooch sjukvård åt sina 129 invånare och att planera för vården är ju ett ovedersägligt faktum. Sedan påstod herr Carlshamre att det skulle bli närmast en konfiskering av privatläkarnas praktiker. Jag skall hoppa över allt som sades i det sammanhanget. Jag tror att jag skall gå till utskottets betänkande, som tydligen herr Carlshamre inte riktigt har tagit del av, eller inte velat rätt förstå. Där står nämligen: ”Såvitt avser omfattningen av privatpraktiker tolkar utskottet propositionens uttalanden härom på så sätt att en privatläkarkår av minst nuvarande volym bör finnas kvar men att en jämnare regional fördelning bör eftersträvas. Något övre tal har däremot inte fastställts och bör, såsom socialutskottet anfört, inte heller fastställas, utan utvecklingen och utvärderingen inför nästa ersättningsperiod får ge underlag för fortsatta bedömningar i frågan.” Björn Molin var inne på olika stimulanser som borde ges för att man skulle öka intresset att etablera sig som privatläkare. Jag erinrar mig att man under den borgerliga regeringen gav en sådan stimulans en gång. Den var riktad till Värmland. Jag minns inte om det blev någon privatläkare kvar efter de stimulansåtgärderna, men det låter jag vara osagt. I så fall kan man emellertid räkna dem på ena handens fingrar.

Utskottet kan emellertid inte finna att detta står i motsatsställning till vad som uttalats i propositionen i frågan. Utskottet vill i detta sammanhang också understryka att man bör finna former för att lösa frågan om försäkringsersättning vid vikariat för försäkringsanslutna vårdgivare under sjukdom och andra ledigheter. När det gäller möjligheterna att avyttra befintlig praktik kan de föreslagna riktlinjerna leda till osäkerhet om en avyttring kan ske efter utgången av år 1986. Socialutskottet har ansett att det är rimligt att acceptera ersättningsetablering i de fall en praktik drivits enligt samverkansavtal med vederbörande sjukvårdshuvudman eller startats som nyetablering i stödområdena A, B och Ci enlighet med vad som anförts i propositionen och att denna möjlighet inte bör försvinna efter år 1986. Socialutskottet har förutsatt att frågan tas upp inom ramen för den utvärdering av försöket som avses ske före utgången av nämnda år.” Björn Molin var också ytterst bekymrad beträffande sjukgymnasterna. Om dem har utskottet skrivit ett stort stycke på s. 21 i betänkandet, som jag tror kan tillfredsställa både sjukgymnasterna och Björn Molin. Före middagspausen fick jag en direkt fråga av Björn Molin, nämligen om en person som bor i Kungsbacka och som arbetar i Göteborg. Björn Molin frågade om jag inte tycker att det är rimligt att personen kan söka läkare i Göteborg, så att han slipper åka till hemorten. Jo då, sådant är möjligt också i dag. Vi har även ett avtal med Bohuslandstinget när det gäller sluten vård. Det har blivit otroligt populärt, så att de pengar som Bohuslandstinget har anslagit till den vården inte lär räcka till. Det anslagna beloppet överskrids. Detta bygger på avtal. Jag kan inte se någon anledning till att det inte skulle gå att träffa avtal när det gäller dessa frågor. Har man inte större invändningar, Björn Molin, rör det sig faktiskt om petitesser. Det är inte längre en försäkring, heter det. Man skall ta med sig sin försäkring, vilket innebär att man vill ha ett besöksrelaterat ersättningssystem. Nu är det väl så, att den allmänna försäkringen inte är en invidrelaterad försäkring på det sättet att man kan ta den med sig vart man än går. Det skulle vara intressant att veta hur stor Nils Carlshamre tycker att den sjukvårdspengen skulle vara som varje enskild skulle ha med sig för att kunna konkurrera om olika typer av vårdformer. På denna punkt uttryckte sig Nils Carlshamre litet diffust, varför jag tror att det behövs ett förtydligande. Jag hade ytterligare en notering när det gäller Björn Molin. Människornas eget val skall vara avgörande, sade han. Men det är väl inte bara storstadsmänniskans fria val som skall vara avgörande. Björn Molin nämnde att vi har 600 000 årsbesök hos fritidspraktiker, och han ville se detta som ett tecken på att denna vårdform är så utomordentligt populär att människorna föredrar att använda sig av den.

Det har inte uttalats här från talarstolen, och det står inte heller i reservation 5. Jag utgår dock från att det fanns något motiv till detta. Jag kan bara spekulera i skälen. Det kan vara ekonomiska skäl. Man kanske ville se hur stor spridning detta skulle få och hur stor del av den gemensamma kakan det skulle ta i anspråk. Kanske befaras att man från den offentliga vårdens sida inte skulle kunna planera på det sätt som var avsett. I rimlighetens namn måste jag fråga varför ni satte det aktuella taket. Före år 1974 var det ju på det sättet att man erbjöd sin huvudarbetsgivare sina tjänster. Om då denne sade nej, hade man rätt att bedriva fritidspraktik. Jag har varit ledamot av denna kammare sedan 1969, då sjukronorsreformen genomfördes. Och år 1974 fattade vi beslutet om att privatläkare kunde ansluta sig till taxesystemet. Men de hade rätt att stå utanför, om de så ville. Mot den bakgrunden är det litet egendomligt att varje debatt i detta sammanhang river upp en stor storm. Det är som om världen skulle gå under om människornas möjligheter till fria val ifrågasattes. Beträffande de 600 000 besöken, för att återgå till det resonemanget, är det faktiskt så att vart tredje besök görs här i Stockholm. Valfriheten är således tämligen lokalt betonad. Det är alltså inte fråga om någon spridning utanför storstadsområdena. Nu är det på sin plats med några fakta, utöver det som sades i inläggen före pausen. Till grund för förslagen ligger överenskommelsen mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen beträffande finansieringen av hälsooch sjukvården för åren 1985 och 1986. Det allmänna statsbidraget till den psykiatriska vården samt de nuvarande prestationsrelaterade ersättningarna från sjukförsäkringen för sjukvård och preventivmedelsrådgivning inom öppen vård omvandlas till en samlad ersättning, en allmän sjukvårdsersättning, som beräknas per invånare och år. Det nya ersättningssystemet innefattar även sjukförsäkringens ersättningar för sjukvård hos privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Jag tror att det finns anledning att ännu en gång säga att det enligt den nya hälsooch sjukvårdslagen åligger sjukvårdshuvudmännen att erbjuda en god hälsooch sjukvård åt sina invånare och att planera för vården. Planeringen skall även avse den hälsooch sjukvård som ges av privata vårdgivare. Hälsooch sjukvårdslagens målsättning är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att vården skall vara tillgänglig för alla och att behovet av vård skall vara avgörande för vårdens omfattning och kvalitet. Om denna målsättning skall kunna uppnås, måste sjukvårdsresurserna fördelas rättvist. I propositionen framhålls att med det nuvarande ersättningssystemet kommer fördelningen av resurserna att styras av det existerande vårdutbudet, eftersom ersättningen är prestationsrelaterad. Erfarenhetsmässigt, och det gäller inte bara vårt land, är vårdutnyttjandet i högre grad relaterat till tillgängliga resurser än vårdbehov. Vi vet alla att läkarresurserna är ojämnt fördelade. Den offentliga vården i storstadsområdena kan lätt rekrytera läkare, medan vakanserna är många och omsättningen på läkare är stor utanför dessa områden. Snedfördelningen förstärks ytterligare av att de privatpraktiserande läkarna till övervägande del etablerat sig i de största städerna. Av debatten före middagspausen framgick att vi inte har så många heltidsverksamma privatpraktiker. Då frågar jag: Vilka stimulansåtgärder vidtogs under de sex borgerliga åren för att öka antalet heltidspraktiker? Jag kan nämna några siffror. År 1975 fanns det 807 privatläkare i det här landet. År 1978 var de 670 till antalet, år 1979 var de 637, år 1980 var de 626, år 1981 var de 592 och år 1982 var de 590 stycken. Sedan kommer vi fram till år 1983. Då stiger antalet från bottennivån 590 till 655. Jag läste tidigare upp ur utskottets betänkande att utskottet inte har satt något tak för antalet heltidspraktiker. I ett trängt ekonomiskt läge tror jag att även herr Carlshamre kan, som det skrivs i den moderata reservationen, ha förståelse för att det enligt propositionen är av särskild vikt att man omfördelar resurserna. Också herr Molin kan nog vara beredd att dela den uppfattningen. Propositionens slutsats är att det inte längre finns något behov av detaljreglerade prestationsersättningar från försäkringen till sjukvårdshuvudmännen. De sammanlagda ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen enligt de nya reglerna beräknas till 11 259 milj.kr. för vartdera åren 1985 och 1986. Härtill kommer ett särskilt statsbidrag på 148 milj.kr. per år till den psykiatriska vården. Förslaget om nytt ersättningssystem har kraftigt kritiserats. Moderata samlingspartiet yrkar i motion 2908 avslag på propositionen, och folkpartiet gör detsamma i motion 2904. Däremot framhåller företrädare för centerpartiet i motion 2910 det positiva med en överenskommelse som innebär en avbyråkratisering, en decentralisering av beslutanderätten och en rättvisare geografisk fördelning av sjukvårdsresurserna. Vänsterpartiet kommunisterna ansluter sig genom motion 2906 i princip till förslaget. I den moderata motionen framhålls att förslaget får djupgående konsekvenser för patienterna genom att deras rätt till ersättning från försäkringen görs helt beroende av om de fritidspraktiserande läkarna eller sjukgymnasterna kunnat träffa personliga samverkansavtal med sjukvårdshuvudmännen. Moderaterna menar att detta innebär införande av ”ett vårdmonopol för landstingen”. De säger också att fritidspraktikerna inte lämnas några garantier att kunna fortsätta sin verksamhet. Utskottet menar att förslaget i propositionen ligger i linje med strävandena att med försäkringsmedel bättre fördela och förstärka utbudet av den öppna vården. Mot bakgrund av att ansvaret för befolkningens hälsooch sjukvård har lagts på sjukvårdshuvudmännen är det enligt utskottets mening både riktigt och rimligt att de har ett inflytande över hur de trots allt begränsade ekonomiska och personella resurserna fördelas, såväl mellan de olika sjukvårdshuvudmännen som inom deras resp. geografiska områden. De privata vårdgivarnas intresse att etablera sig eller bedriva fritidspraktik utan någon närmare prövning av om försäkringsmedlen används på ett ekonomiskt försvarbart sätt måste enligt utskottets mening vika för samhällets övergripande ansvar att hushålla med de offentliga medlen och åstadkomma en rättvis resursfördelning. Huvudargumentet för att behålla det nuvarande prestationsrelaterade ersättningssystemet är att det innebär en frihet för patienterna att välja läkare. Det kan synas bestickande, men i verkligheten är det fria läkarvalet, som jag tidigare sade, förbehållet patienterna i vissa storstadsområden, genom att det övervägande antalet privatpraktiker etablerat sig där. I motion 2904 vill folkpartiet ha en återgång till en mer individualiserad sjukförsäkringsavgift. Utskottet erinrar då om att de tidigare individuella premierna slopades genom den s.k. Haga-överenskommelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Utskottet finner för sin del inte anledning att frångå denna överenskommelse. I motionerna framförs, som redovisades före middagspausen, önskemål om riktad ersättning vid preventivmedelsrådgivning. Motionärerna hänvisar till 1980 års abortkommitté, som gjort den bedömningen att den hittillsvarande prestationsrelaterade ersättningen stimulerar till en kraftig utbyggnad av landstingens rådgivningsverksamhet. Man hyser nu farhågor för att ett schabloniserat bidrag kan få negativa effekter för den fortsatta utbyggnaden och leda till sämre möjligheter att följa upp verksamheten. Socialutskottet har i sitt yttrande betonat att det är nödvändigt att prioritera preventivmedelsrådgivningen och annat abortförebyggande arbete. Utskottet har starkt understrukit att det nya ersättningssystemet inte får innebära att en fortsatt utbyggnad förhindras och anser att det bör ankomma på regeringen att uppmärksamt följa frågan och ta erforderliga inititativ. Socialförsäkringsutskottet anser i likhet med socialutskottet att frågan påkallar särskild uppmärksamhet från regeringens sida inför nästa överläggningsomgång. För att ge underlag för regeringens fortsatta ställningstagande förutsätter överenskommelsen en uppföljning och analys av utvecklingen inom hälsooch sjukvården och användningen av ersättningarna. Regeringen bör därför ganska snart få material som belyser även utvecklingen på preventivmedelsrådgivningens område och underlag för om några särskilda åtgärder behöver vidtas. Det har gjorts en utredning i Jämtland som visar att en väl utbyggd preventivmedelsrådgivning inte innebär att abortfrekvensen blir lägre. Däremot pekar man på andra orsaker, t.ex. information, till att det blir lägre aborttal. Kanske denna möjlighet att använda pengarna på ett vidare sätt kan innebära en intressant uppföljning. Jag tror att denna utveckling förtjänar att följas, så att vi kan skaffa oss erfarenheter från detta område. För år 1984 utgår särskilda ersättningsbelopp beräknade per invånare och år från försäkringen för att underlätta öppnare vårdformer inom psykiatrin samt förebyggande åtgärder inom hälsooch sjukvårdsområdet. Vidare utgår särskilda ersättningar för att tillhandahålla hjälpmedel för handikappade samt sjuktransporter. Enligt överenskommelsen skall ersättningen inom psykiatrin utgå med oförändrat belopp, 24 kr. per invånare och år, medan ersättningen för förebyggande hälsovårdsinsatser fördubblas till 48 kr. per invånare och år. För att stimulera en utveckling mot öppnare vårdformer och därmed öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sina hem införs en ny ersättning för hemsjukvård med 70 kr. per invånare och år. Ersättningen för tillhandahållande av hjälpmedel för handikappade höjs till 80 kr. per invånare och år, och ersättningen för sjuktransporter utgår oförändrat med 29 kr. per invånare och år. I motion 2906 av Lars Werner m.fl. föreslås att ersättningen för att underlätta öppna vårdformer inom psykiatrin skall utgå med 48 kr. per invånare och år. Socialutskottet har i anslutning till detta motionsyrkande framhållit att det är angeläget med ett fortsatt stöd för att förändra psykiatrin i riktning mot öppna vårdformer och har uttalat sin tillfredsställelse över att man i överenskommelsen har avsatt en särskild ersättning för detta ändamål. När det gäller ersättningens storlek pekar utskottet på att den avtalade ersättningen ingår som ett led i en större överenskommelse och att riksdagen inte bör ändra förutsättningarna för denna. Överenskommelsen ligger väl i linje med utskottets principiella syn på frågan. Socialförsäkringsutskottet ansluter sig till socialutskottets uppfattning. I flera motioner förordas utökade ersättningsmöjligheter för fritidspraktiserande psykoanalytiskt verksamma läkare. Socialutskottet har beträffande tillgången på psykoanalytiskt skolade vårdgivare framhållit att överenskommelsen inte får leda till minskad tillgång på psykoanalytisk behandling och utbildning och att detta måste beaktas av sjukvårdshuvudmännen i deras fortsatta planering. Socialutskottet har förutsatt att denna fråga tas upp i de aviserade överläggningarna mellan Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund angående fritidspraktikernas verksamhet. Socialförsäkringsutskottet är inte berett att utöver de uttalanden som har gjorts av socialutskottet föreslå några konkreta åtgärder, utan bedömningen fåri sista hand åvila regeringen. Utskottet noterar också med tillfredsställelse att det nya ersättningssystemet innebär att den nuvarande i ersättningshänseende skilda behandlingen av offentligt anställda läkare och psykologer upphör.

Det nya systemet ger sjukvårdshuvudmännen möjlighet att utnyttja sina resurser på ett mera effektivt sätt men lägger samtidigt ett ökat ansvar på dem för förverkligandet av målen för hälsooch sjukvården. Det är därför viktigt att deni propositionen förutskickade uppföljningen och analysen ger erforderlig belysning åt det nya systemets effekter för utvecklingen inom hälsooch sjukvården, och utskottet förutsätter att så kommer att ske. Socialförsäkringsutskottet instämmer i vad socialutskottet anfört och vill i anslutning till det sagda framhålla angelägenheten av att sjukvårdshuvudmännen är uppmärksamma på behovet av en mjuk övergång till det nya ersättningssystemet. Det är också väsentligt att sjukvårdshuvudmännen liksom hittills visar en positiv inställning till sådana vårdformer som utvecklas genom handikapporganisationernas initiativ. — —— Med hänsyn till den omfattande — och enligt utskottets mening stundom mindre sakliga — debatt som uppstått i samband med propositionen vill utskottet särskilt framhålla att det föreliggande förslaget inte har till syfte att minska den privata sjukvården och patienternas valfrihet. Syftet är en utjämning och solidaritet mellan olika regioner, förbättrad samverkan mellan privat och offentlig vård samt mindre byråkrati. Inför de förestående överläggningarna mellan Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund, vill utskottet uttala en allvarlig förhoppning om att läkarna — och då särskilt deras förbund — försöker se förslaget utifrån ett mindre snävt perspektiv än vad som hittills varit fallet och att de skall finna att förslaget är förenligt med deras egna intressen. HSL:s målsättning bygger i hög grad på att de samlade vårdresurserna kan utnyttjas rationellt genom en väl utvecklad och fungerande samverkan såväl mellan sjukvårdshuvudmännen och den privata vården som mellan vårdgivarna — offentliga och privata — och övriga samhällsorgan på det regionala planet. Parterna bör gemensamt och med förtroende för varandra kunna förverkliga det i HSL uppställda målet.” Herr talman! Det tillhör inte mina vanor att från talarstolen läsa högt ur utskottsbetänkanden. Inte heller tillhör det mina vanor att vara alltför manusbunden.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

Herr talman! Doris Håvik behöver inte be om ursäkt för att hon läste högt ur betänkandet. Det var nyttigt att så skedde. Det är nämligen avslöjande. Doris Håvik läste högt — för säkerhets skull två gånger — ett citat också ur hälsooch sjukvårdslagen på den punkt som ingen har bestritt, nämligen att landstingen, sjukvårdshuvudmännen, har ett ansvar för planeringen av all vård inom sina resp. områden. Ingen bestrider detta. Men Doris Håvik nämnde inte det absolut glasklara och enhälliga uttalande som riksdagen gjorde den dag vi antog hälsooch sjukvårdslagen. Riksdagen sade då att sjukvårdshuvudmännens vårdansvar ”inte får tas till intäkt för att begränsa möjligheterna för annan att bedriva hälsooch sjukvård”. Detta var vad riksdagen sade, alldeles enhälligt och glasklart. Sedan har det visat sig att när socialdemokraterna och centern myglar ihop sig om att sätta ett sådant uttalande ur spel, då är det inte värt papperet det är tryckt på. Och så tror Doris Håvik att ett antal luddiga tolkningar av socialutskottet och en mängd fromma förhoppningar hos socialförsäkringsutskottets majoritet skall uppfattas som en garanti för framtiden när det t.ex. gäller oförändrat antal privatpraktiker och allt sådant. Det går inte ihop, Doris Håvik. När ett absolut entydigt och absolut enhälligt riksdagsuttalande visar sig vara värt ingenting, då är de uttalanden som Doris Håvik har ägnat mycken tid åt att citera värda mindre än ingenting. Den allmänna försäkringen är inte individrelaterad, sade Doris Håvik. Jo, det har den varit hittills, i stora stycken. Det är min pension, min sjukpenning, min hjälp till att betala läkarräkningen som sjukförsäkringen, pensionsförsäkringen osv. tillförsäkrar mig. I fortsättningen tillförsäkrar försäkringen sjukvårdshuvudmännen samma summa av min försäkring, oavsett om jag utnyttjar vården eller inte. Det är skillnaden. Något individualiserad har den allmänna försäkringen i varje fall varit. Nu blir den det inte alls i denna del. Och så frågade Doris Håvik: Skulle världen gå under, om människornas fria val skulle ifrågasättas? Nej, Doris Håvik— och det är kanske där vi skiljer oss — det är inte världen som hotas om friheten ifrågasätts. Det är friheten.

Herr talman! Doris Håvik inledde med att ifrågasätta om vi som är kritiker har läst utskottets betänkande. Jo då, det har vi gjort. Jag nämnde att det i utskottets betänkande finns några ganska nedlåtande formuleringar om en ”mindre saklig debatt” och om att den fackliga organisationen på detta område borde se frågorna ur ett ”mindre snävt perspektiv”. Jag har lyssnat på utskottets talesman, och jag noterade att utskottets talesman ordagrant återgav dessa formuleringar. Jag hade uppgivit dem tidigare i mitt anförande, men Doris Håvik kanske inte observerade det. Detta är mycket intressant, för det belyser det synsätt som regeringen och majoriteten i socialförsäkringsutskottet har. I detta resonemang sägs inte ett enda ord om de enskilda människorna, om patienterna. Man ser hela problematiken ovanifrån, ur sjukvårdshuvudmännens synvinkel. Jag tror att det är förklaringen till att man har hamnat på den här linjen. För att denna debatt inte skall urarta till en ren pajkastning vill jag ställa några konkreta frågor till utskottets talesman. Den första frågan gäller de uppmärksammade City Akuterna. Vilka är förutsättningarna för dem att existera framöver med det nya ersättningssystemet? En del av dem som tjänstgör på City Akuten är fritidspraktiker eller deltidspraktiker. Kommer rätten till ersättning vid besök hos dessa läkare på City Akuten att kvarstå också i framtiden? Jag ställer den frågan därför att den socialdemokratiske ordföranden i vår gemensamma hemort, Göteborg, Gösta Gustavsson, i ett inlägg har förklarat att så inte kommer att bli fallet. Göteborg som sjukvårdshuvudman kommer inte, när det nya systemet har satts i sjön, att ge några pengar till de läkare som är verksamma vid City Akuten. Det vore värdefullt att få ett svar på dessa konkreta frågor. För nästa fråga kan jag åter ta Göteborg som exempel. Kommer Göteborg som sjukvårdshuvudman att släppa till de pengar som behövs för att patienter som kommer från andra delar av landet skall kunna besöka privatpraktiker i Göteborg? Folk kommer från andra håll i landet, Doris Håvik, till läkare i Stockholm och Göteborg. De gör det inte för att de har svårt att få läkare på den ort där de befinner sig, utan därför att de vill söka just den läkare som är verksåm i Stockholm eller Göteborg. Kommer de att få möjlighet att även fortsättningsvis få ersättning vid den typen av sjukvårdsbesök? Heltidspraktikerna är ungefär 600 till antalet. De har en hög medelålder, och det är riktigt som Doris Håvik säger att antalet har minskat. Är det inte då naturligt att som första stimulans underlätta överlåtelse av privatpraktik från en äldre heltidspraktiserande läkare till en yngre. Varför har ni beskurit denna möjlighet, Doris Håvik?